Herr talman! Hela den del av sitt anförande där fru Håvik sysslade med önskvärdheten av att få dessa pensioner till stånd kan jag lämna åt sidan, därför att den hör inte till diskussionen. Det har aldrig framförts någonting annat än att pensioner skall utgå i vare sig propositionen, motioner, utskottsbetänkande eller anföranden. Det gäller de två andra sakerna, och då märker man genast av fru Håviks yttrande att det är mycket litet av fakta som kan presenteras. Det är allmänna omdömen. Varför tar fru Håvik inte fram statistik? Därför att det inte finns någon sådan. Man har ingen säker grund att stå på, och då får man sådana allmänna uttalanden som fru Håvik använde. Jag vill bara påvisa att när centerpartiet gör ett särskilt yttrande, har herr Carlsson i Vikmanshyttan sagt att han förutsätter att det kommer att bli en utredning — också han anser att den är nödvändig. Det är rimligt att man har litet bättre grund när man skall besluta än det här hastigt tillkomna förslaget. Varför kan vi gå med på att hälften skulle utgå i avgifter? Ja, skulle man vara fullt konsekvent skulle man säga att ingenting skall förändras tills utredningen är klar. Men det hade väl mötts av alltför hårt motstånd, och då kan man möjligen acceptera en mindre avgift att utgå tills vidare. Men ju större denna avgift är desto mera osäker är man och ju mera orätt kan komma att vederfaras näringen. Fru Håvik talade om Sjöfolksförbundet. Jag antar att fru Håvik hade skrivit sitt anförande i förväg, och det är ju bra, men varför inte yttra sig om det jag citerade, där både Sjöfolksförbundets ordförande och Redareföreningens direktör varit med om att skriva ett uttalande av samma innebörd som motionerna. Av fru Håviks anförande blir det inte klarare vilket som är rätt i det här fallet. Det blir snarare oklarare igen, och det bestyrker utredningens förslag att detta borde utredas bättre. I fråga om tjänstetiden kan jag bara göra den kommentaren att den står i relation till inkomsten. Då blir resultatet ungefär vad som sagts i motionen. Slutligen skall" man, herr talman, inte ta detta med privilegierad grupp alltför lättvindigt. Förenta nationerna behandlade en social konvention, och jag vet inte nu — det kanske socialministern vet — om den ratificerats av tillräckligt många stater för att träda i kraft. Under behandlingen av denna konvention var ett av de intensiva debattämnena att man hade Nr 104 formulerat en paragraf som skulle kunna ge dubbla pensioner. Det var Tisdagen den ingen i gruppen på 125 medlemsstater som ansåg att det var riktigt. 29 maj 1973

Herr talman! Herr Bengtson har här tillåtit sig att klassificera mitt Svenska handelsinlägg som oklart och sagt att jag hade många dunkla antydningar. fartyg, m.m. Protokollet får kanske, herr talman, vid närmare genomläsning utvisa vem som var mest koncis och hade mest precisa uppgifter i sitt anförande. Herr Bengtson talade om att jag gjorde svepande uttalanden och säger att i konsekvensens namn skulle man naturligtvis ha föreslagit att inte ta ut någon avgift alls i väntan på utredningen, men det hade väl stött på så hårt motstånd, och därför föreslog man att avgiften skulle bli hälften mot vad propositionen föreslog. Men det är väl ändå att vara litet oförsiktig, för att inte säga litet vårdslös. Om det kan vara fel att avgifterna skulle vara hälften av vad propositionen föreslår, om det inte borde vara någon höjning alls, då har ju herr Bengtson genom sitt förslag låtit redarna få avgifter som de kanske inte skulle ha haft medan en utredning pågår. Jag förstår inte varför denna näringsgren skall ha en särställning i förhållande till andra. Jag förstår inte heller varför det skall vara andra avgifter för utländsk arbetskraft i sjöfartsnäringen än för utländsk i land. Det är väl även så när herr Bengtson talar om dubbla pensioner. Vi har inga garantier att den som är anställd på ett svenskt företag stannar här till pensionsåldern. Han kanske åker till sitt hemland och arbetar där. Men han har ändå tjänat in rätt till ATP-pension här i landet, till vilken avgiften betalts av arbetsgivaren enligt de regler som gäller för alla som är bosatta och arbetar här i landet. Enda skillnaden är att man upphäver bosättningskravet för de utländska sjömännen och ger dem samma förmåner och rätt att tjäna in ATP-poäng som annan utländsk och svensk arbetskraft i vårt land.

Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag säga att jag inte kan anklaga fru Håvik för att inte ha klara uppgifter. När de inte existerar är det inte lätt att ta fram dem. Det är ju det som vi har påvisat! Här föreligger inga riktiga utredningar, och då kan varken fru Håvik, jag eller någon annan åberopa sådana. Vårt enkla krav var att vi skulle få bättre grund för ett beslut. Det var det jag syftade till. Om avgifterna vill jag bara göra den kommentaren att det skulle ha varit riktigare om man inte tagit ut någon avgift alls, men när man nu vill ha en mycket högre avgift i framtiden, så är det ju så mycket värre om vi inte får någon utredning dessförinnan. Slutligen vill jag säga att sjöfartsnäringen är speciell. Den rör sig inte inom vårt lands gränser utan inom helt andra områden i hela världen, och då är förhållandena inte lika. För att exemplifiera det ytterligare kan vi se på konventionen om säkerhet till sjöss som är internationell. Inte är den 135 likställd med föreskrifterna på vanliga arbetsplatser i Sverige. Sjöfarten är annorlunda än andra näringar, och därför är det befogat att ta — som jag vill — vederbörliga hänsyn till vad både Svenska sjöfolksförbundet och Sveriges redareförening har sagt och försöka utforma sådana villkor att vår sjöfart kan hävda sig i konkurrens med andra länders.
Herr talman! Jag har inte fått svar på min fråga om herr Bengtson anser att denna utredning skall gälla alla branscher eller bara sjöfartsnäringen. Det senare skulle innebära att sjöfolket enligt herr Bengtsons förslag i motionen skall särbehandlas. Vi brukar i stället försöka tillskapa lagar och bestämmelser i vårt land enligt den goda traditionen att människor så långt möjligt icke skall bli utsatta för särbehandling. Vi försöker värdera deras arbetsinsats lika och på så sätt i sociallagstiftningen bedöma alla efter lika villkor.

Herr talman! Eftersom herr förste vice talmannen Bengtson i sitt första inlägg vid några tillfällen mera direkt riktade sig till mig har jag begärt ordet för att i ett inlägg lämna en bakgrund till den viktiga proposition som ligger till grund för det utskottsbetänkande som kammaren nu skall ta ställning till. Jag har i propositionen anfört att det finns mycket starka principiella motiv för att införa rätt till ATP-pension även för utländska sjömän på svenska fartyg. Det förslag som regeringen lagt fram innebär ett tillmötesgående av ett viktigt krav som har framförts av Svenska sjöfolksförbundet. När det gäller avgiftsfrågan vill jag hänvisa till att en av grundprinciperna för ATP är att systemet är av kollektiv natur, och det har fru Håvik utvecklat mycket utförligt. En given konsekvens av att utländska sjömän blir berättigade till ATP på samma villkor som andra försäkrade är att arbetsgivarens ATP-avgift också måste följa samma regler som i övrigt gäller inom ATP-systemet. De synpunkter på avgiftsfrågan som har framförts vid remissbehandlingen har föranlett regeringen att i propositionen utsträcka övergångstiden för en sådan anspassning av avgiftsnivån till åtta år efter reformens ikraftträdande. Trots en så gynnsam behandling av avgiftsfrågan som tillkommit efter samråd med Sjöfolksförbundet blir det borgerliga protester vid riksdagsbehandlingen. Det är ganska märkligt. Jag måste också erkänna att jag har svårt att hänga med i de här borgerliga irrfärderna. Folkpartiet säger ingenting, och det noterar jag. Jag skall inte heller säga någonting om detta. Från centerhåll väcks emellertid en motion om en gynnsammare behandling av arbetsgivarna, dvs. redarna. När kammaren nu behandlar frågan stöds denna centermotion till förmån för redarna i en reservation, inte från centern utan från moderaterna. Centern har alltså frånfallit motionskravet och nöjer sig här med att skriva ett särskilt yttrande, där man försöker ge intryck av att Svenska sjöfolksförbundet skulle ha en annan uppfattning än regeringen i avgiftsfrågan. Det är detta, herr talman, som har föranlett mitt inlägg, för jag vill mycket bestämt avvisa varje påstående i den riktningen. Det är en självklar sak för regeringen att i en fråga som denna ha kontakt med Sjöfolksförbundet, och det hade vi innan propositionen lades fram. Jag vill säga till herr Torsten Bengtson att jag också har varit i tillfälle att informera redarsidan i denna fråga. Vidare har ju redarna i sedvanlig ordning haft utredningen på remiss och fått tillfälle att ge till känna sin mening. Vid kontakterna med Sjöfolksförbundet har det rått fullständig enighet mellan mig och förbundet om det förslag som har redovisats i propositionen. Därför är det också förklarligt att Sjöfolksförbundet har reagerat mot påståenden om att förbundet inte skulle stå klart bakom regeringens linje i avgiftsfrågan. Jag vet för övrigt att Sjöfolksförbundets ordförande i ett öppet brev till motionären i den här frågan har tagit avstånd från sådana här påståenden. Han understryker att Sjöfolksförbundet i yttrandet över utredningsförslaget inte har begärt en ny utredning i avgiftsfrågan. Vad Sjöfolksförbundet har sagt är att den av utredningen föreslagna avgiftsregeln för övergångstiden borde bli föremål för närmare prövning. Det är just den prövningen som har skett i propositionen, där det föreslås att avgiften skall höjas i etapper under en övergångstid som är betydligt längre än enligt utredningsförslaget. Prövningen av denna fråga har skett i nära kontakt med Sjöfolksförbundet, och som jag nyss har nämnt förelåg vid dessa kontakter och föreligger fortfarande fullständig enighet om det förslag som nu redovisas i propositionen. Det finns kanske, herr talman, anledning att kommentera ytterligare några ting som har sagts här. Herr Ringaby påstod att de utländska sjömän som arbetar på svenska fartyg som regel är tillförsäkrade pensioner från sitt hemland. Som framgår av redogörelsen i propositionen är regeln den direkt motsatta. Sjömännen i fråga tjänar regelmässigt inte in pensionsrätt i sitt hemland under tjänstgöring i den svenska handelsflottan. Det är detta som är grunden för förslaget i propositionen att de skulle omfattas av den svenska tilläggspensioneringen. Herr Carlsson i Vikmanshyttan började sitt inlägg med att säga att han hade haft svårt att ta ställning. Den svårigheten kan inte bero på underlaget i propositionen, ty där finns en helt klar motivering för det framlagda förslaget.

Det är ju detta som är så märkligt. Herr talman! Detta är en viktig social reform för en yrkesgrupp som gör stora och värdefulla insatser i den svenska handelsflottans tjänst. Det har med solidaritet att göra. Så har Sjöfolksförbundet upplevt frågan, och så har jag upplevt den. Herr talman! Jag vill med detta inlägg få inskrivet i kammarens protokoll — vilket jag också vet är ett önskemål från Svenska sjöfolksförbundet — att denna för sjöfolket viktiga reform, som nu skall beslutas av riksdagen, bygger på en i alla delar samstämmig uppfattning hos regeringen och Sjöfolksförbundet. Det är väsentligt att få detta fastslaget.

Herr talman! Det här är en viktig social reform — det finns ingenting att bestrida i det konstaterandet. Det är ju inte det som vi diskuterar och som det råder några meningsskiljaktigheter om — det kan man bara understryka ytterligare. Socialministern säger att vi har tillmötesgått ett krav. Det är bra, herr socialminister. Jag skulle ha tillstyrkt det om jag hade fått veta det tidigare också. Det är inte det diskussionen gäller, utan det är fråga om hur vår sjöfartsnäring skall behandlas, hur mycket den skall betala. I det sammanhanget vill jag svara fru Håvik som frågar om utredningen skall gälla alla andra branscher. Fru Håvik! Det gjordes mycket, mycket stora och omfattande undersökningar när vi genomförde ATP-systemet, och de gav resultatet att sjöfarten fick dessa villkor som hittills gällt. Nu skall den punkten ändras, och då är det befogat att göra en utredning. Så enkelt är det. När man skall göra en stor förändring så måste man utreda och se vilka grunder man står på. Men det är det som varken socialministern eller fru Håvik har önskat göra. Man har i stället höftat till det här och sagt — som socialministern motiverar det — att man måste följa samma principer. Jag vet att ATP-systemet inte är avsett för någon millimeterrättvisa. Men när det skapades, när det behandlades i det utskott som jag själv var ledamot av och när det genomfördes, så försökte man i varje fall i stort sett att få det någorlunda hyfsat. Att det sedan inte går att få millimeterrättvisa vet jag alltså mycket väl. Att sjöfartsnäringen har ett speciellt problem bevisas just av att man har föreslagit en övergångstid, herr socialminister. Varför gjorde man det annars? Om det var så enkelt, varför klippte man inte till och tog full avgift med detsamma? Det är just genom socialministerns eget förslag understruket att sjöfartsnäringen har en känslig situation. Det understryker också den uppfattning som jag har — att man skall gå försiktigare fram i det här fallet. Det har sagts att det väckts en motion om gynnsammare förmåner för redarna. Jag vill inte påstå det. Gynnsammare förmåner för svensk sjöfart — det är den riktiga benämningen. Jag har inte sagt att sjöfartsnäringen skall ha några förmåner, utan jag har bara sagt att man skall stå på en säker grund den gång då man bestämmer vilka avgifter som sjöfartsnäringen skall ha. Det är ju det enda krav som vi har i det här fallet, och det innebär inte alls att vi begär några särskilda förmåner för sjöfartsnäringen. Socialministern tar upp igen vad Sjöfolksförbundet har sagt. Men det är märkvärdigt, för socialministern och hans medhjälpare måste väl ha den här handlingen med sig, som är daterad den 27 november 1972. Där har man ju sagt att det bör ”undersökas om kostnaderna för dessa sjömäns allmänna tjänstepension verkligen blir så stora att de rimligen kan föranleda den i remitterade promemorian föreslagna betydande höjningen av sjöfartens avgifter”. Varför går både fru Håvik och socialministern förbi detta yttrande? Det står ju dock att Gunnar Karlsson helt och hållet har accepterat det. Jag kan inte gå efter andra handlingar än vad som har kommit in till socialdepartementet, och det är vad jag har åberopat för mitt ställningstagande.

Nr 104 Herr talman! Den här propositionen, som den redovisades i utskottet, kan delas in i tre områden. Det första är trygghetsfrågan för sjömännen, och därvidlag är det väl inget tvivel om att vi alla med tanke på 220520 sjöfartsnäringens stora betydelse på allt sätt vill medverka till att ge den = Tilläggspension för tryggheten. Dessutom är det angeläget att man skapar sådana förhållan = utländska sjömän den till sjöss att det inte blir svårigheter att rekrytera personal över huvud = »id anställning på taget till den svenska handelsflottan. På den punkten behöver det inte svenska handelsråda vare sig något tvivel eller några delade meningar. fartyg, m.m. Två områden diskuterades i utskottet — det var avgiftsfrågan och kostnadsfrågan. Detta har jag tidigare redovisat här. Statsrådet var utomordentligt indignerad över att jag skrivit ett särskilt yttrande tillsammans med övriga centerpartister. Han sade sedan att det var svårt för mig att ta ställning — det måste tydligen bero på mig och min förmåga att kunna fatta och läsa innantill. Jag vet inte om jag skall betrakta detta som en förolämpning, men det får vara vad det är. Låt mig emellertid säga, herr statsråd, att det kan också vara på det sättet att de propositioner som läggs på riksdagens bord, i den brådska som vi haft denna vår, är otydligt skrivna, så att det är svårt att alla gånger få ut vad som är det väsentliga. Jag hänvisar vidare herr statsrådet till s. 26 i propositionen, och jag skall be att få citera där: ”Mot det i promemorian framlagda förslaget om att ta ut full ATP-avgift från redare har flera remissinstanser, däribland Sveriges redareförening, anfört invändningar. Som tidigare antytts motiveras detta huvudsakligen med att endast en mindre del av de utländska sjömännen är anställda så lång tid inom den svenska handelsflottan att de förvärvar rätt till tilläggspension. LO och Svenska sjöfolksförbundet har hemställt om en närmare prövning av avgiftsfrågan.” Låt mig sedan läsa från s. 77 i propositionen. Jag tror det är angeläget jag gör detta, så att kammarens ledamöter får tillfälle att bedöma och pröva vem det är som läser fel här eller var jag hämtar mitt sakmaterial. Under rubriken Kostnadsoch avgiftsfrågan heter det på s. 77: ”Förslagen i denna del lämnas med nedan angivna undantag utan erinran. Sveriges redareförening är kritisk mot förslaget att redarnas avgifter för ATP efter en övergångstid skall utgå efter samma procentsats som för övriga arbetsgivare. Man hänvisar därvid till att kostnaderna för pensionering av utländskt sjöfolk, främst på grund av att endast omkring 20 I av sjömännen stannar längre än 36 månader i yrket, är betydligt mindre än för övriga kategorier arbetstagare. Föreningen har pekat även på andra faktorer som verkar i samma riktning såsom att de utländska sjömännens korta anställningstider medför att de inte kan tillgodoräkna sig tilläggspension för de 15 bästa poängåren utan måste räkna in även de sämre poängåren samt att dessa sjömäns pensionspoäng blir jämförelsevis låg eftersom de i regel ej är anställda hela kalenderår. Föreningen anser därför att kostnadsoch avgiftsfrågorna bör utredas ytterligare.” Och sedan heter det: ”Liknande synpunkter har anförts av Rederiföreningen för mindre fartyg, SAF, Sveriges fartygsbefälsförening, Svenska 139 maskinbefälsförbundet, HPA och sjöfartsverket. Även Svenska sjöfolksförbundet anser att förslaget i fråga om förhöjd redareavgift bör bli föremål för närmare prövning.” Ärade kammarledamöter! Detta är citerat direkt ur propositionen, alltså ur det källmaterial som vi har och på vilket vi skall försöka bilda oss en uppfattning i dessa frågor. Det är på grundval av detta bakgrundsmaterial, herr statsråd, som jag har skrivit det särskilda yttrandet. Skall det sedan göras sådana insinuationer som statsrådet gjorde här, då vill jag bara hänvisa till vad jag läst upp. Jag tror att kammarens protokoll och statsrådets egen proposition ger vid handen vad som är rätt i det här sammanhanget.

Herr talman! Det tenderar att bli långa debatter så fort det kommer upp en ATP-fråga. Och så fort ATP är på tapeten är det också populärt att misstänkliggöra de borgerliga partierna — det är ju ingenting nytt. Jag noterar också att socialministern känt sig föranlåten att gå upp i båda de ATP-frågor som vi har behandlat i dag. Och vad fick vi höra? Jo, vi fick höra att socialministerns förslag är klara och riktiga, medan de borgerliga bara gör irrfärder, som socialministern sade. Att föra debatten på det sättet är inte särskilt intelligent, herr socialminister. Men det är naturligtvis mycket lätt att komma ifrån ett problem genom att bara kasta ut att borgerliga partier är ute på irrfärder men underlåta att tillföra debatten något som helst nytt. Pensionsrätten för sjömän står fast. Det är ingen som ifrågasätter den. Där vågar jag tala även på motionärens vägnar. Ingen har ifrågasatt att de utländska sjömännen skall kunna tjäna in sin pensionsrätt. Vad det här gäller är hur stor den pensionen blir. Det vet ingen. Ännu har jag heller inte fått något svar på om de utländska sjömännen verkligen får någon pensionsrätt över huvud taget, och vad den pensionen skall kosta rederinäringen. Det är den saken vi nu diskuterar, men det har vi ännu inte fått något förslag om. Sjöfolksförbundet står bakom utredningskravet, den saken torde väl också vara klar vid det här laget. Jag kan inte finna att det kan vara fel att vi kräver en fortsatt översyn och utredning på detta område, när praktiskt taget alla remissinstanser har krävt samma sak. Sedan sade fru Håvik att 6,69 procent i ATP-avgift för redarna har varit en för låg procentsats, men varför den varit för låg fick vi aldrig höra. Fru Håvik påstod bara att den har varit för låg. Det tycker jag är litet märkligt. Fru Håvik sade vidare att jag hade gjort en miss och att det inte hade väckts någon moderat motion i frågan. Ja, så långt kan jag gå fru Håvik till mötes som att man då och då gör missar i det här jobbet, i synnerhet när det framläggs 19 propositioner på en och samma dag. Då är det sannerligen inte lätt att läsa allt och att hinna motionera. Det är ett oppositionsproblem som kanske också fru Håvik får känna på någon gång i framtiden. Det är inte så lätt alla gånger att hinna motionera, när regeringen framlägger propositioner så tätt som den gör. Sedan förstod jag inte talet om utredning av andra branscher. Vilka branscher? Menar fru Håvik att det skulle vara för låga avgifter i andra branscher än sjöfartsnäringen? Det är ju inte det vi här diskuterar. Här debatterar vi pensionsrätten för sjömän. Fru Håvik sade också att hon inte förstod varför just denna näring skulle ha lägre ATP-avgifter än andra branscher. Den bör väl komma upp i 10,5 procent lika väl som andra branscher, sade hon. Ja, men det är bara det problemet, fru Håvik, att denna näring har haft en lägre avgift därför att bara två tredjedelar av de anställda har fått pension. Då har man räknat avgiften efter det. Men nu är frågan naturligtvis: Vad kostar den tredjedel som nu tillkommer? Och orkar en näring som arbetar under hård internationell konkurrens med en mångdubbelt större ATP-avgifthöjning än vad andra näringar får vidkännas? Det är ju vad som blir resultatet, om man nu skjutsar upp sjöfartsnäringen till samma nivå som alla andra. Och om det inte är nödvändigt kanske man inte behöver göra det.

Herr talman! Herr Ringaby sade att han inte förstod varför jag påstår att avgiften för redarna i princip hade varit för låg under en del år. Jag skall gärna ta om det hela igen. Jag förklarade hur avgiften hade fastställts från början. Det var så att man betalade avgiften i proportion till antalet utländska sjömän i förhållande till hela antalet sjömän i den svenska hadelsflottan. På den grunden beslöt man att en viss procentsats skulle utgå till tilläggspensioneringen. Men då gällde det också de nordiska sjömännen som utländska sjömän och var undantagna från rätten till tilläggspensionering, eftersom de inte uppfyllde kravet om bosättning i riket.

Herr talman! Nu har fru Håvik upprepat hur ATP-avgifterna är beräknade, och det visste jag innan fru Håvik berättade det första gången; det är inget nytt. Men att avgiften är för hög bara för att de nordiska sjömännen kommit in i systemet, det återstår att bevisa. Det har visat sig att det är utomordentligt få som verkligen fått pension härigenom.
Herr talman! Det är ju så att en ny sjömanslagstiftning kommer att träda i kraft. Vi hoppas på en bättre arbetsmiljö ombord på våra fartyg. Dessa omständigheter innebär att man kan räkna med att det inte blir samma avgång från sjömansyrket som det har varit tidigare. Det finns mycket kvar att göra, och man kan verkligen hoppas att det händer något även på det området som gör att det blir mera attraktivt att stanna i yrket än det hittills varit.
Herr talman! Det skulle egentligen finnas mycket att säga i denna debatt — frågan är utan tvivel intressant. Det är en trygghetsfråga för en ganska stor grupp arbetstagare i den svenska handelsflottans tjänst. Egentligen är frågeställningen mycket enkel. Frågan kan riktas till dem som är opponerar, representanterna för moderata samlingspartiet och centerpartiet: Vill ni eller vill ni inte gå med på ATP-pension för dessa sjömän? Det är vad saken gäller. Jag har upplevt det så att man vänder sig mot ATP-lösningen, åberopande att det blir en tung börda för sjöfartsnäringen.

Därigenom skulle väsentliga olikheter uppstå mellan svenska och utländska sjömän.

Handelsflottans pensionsanstalt byggde närmast sitt resonemang på förutsättningarna att finansieringen skulle gälla en speciell sjömanspension, inte ATP. Sjöfolksförbundet har med styrka hävdat att denna grupp arbetstagare i svenska handelsflottans tjänst måste bli likställd; det är en rättvisefråga. Vi har ansett detsamma, vilket är anledningen till att frågan nu bringats på riksdagens bord. Att sedan moderaterna och centern kommit egendomligt snett i frågan kan i varje fall inte jag, herr talman, ta på mig något ansvar för. Centern rusar fram med en motion och faller ifrån motionen, som sedan moderaterna gör till sin. Undra på att bekymmer och svårigheter då uppstår. Men det är vederbörandes sak.
Herr talman! Detta är en trygghetsfråga, säger socialministern, och så lägger han till det mest konstifika uttalande: Vill ni eller vill ni inte vara med och ge sjömännen pension? Herr socialminister! Visa ett enda ord eller en enda rad i våra anföranden, i motionen eller någon annanstans, där vi sagt att vi inte vill genomföra denna reform. Det är på sin plats, när socialministern gör sådana insinuationer. Har vi någonstans sagt att vi inte vill ge denna pension? Diskussionen gäller endast hur mycket som är befogat att debitera i avgifter. Den frågan är således inte utredd, utan man står på helt lös grund. Jag måste säga att det är rätt anmärkningsvärt att man vill insinuera att vi skulle ha gått emot förslaget. Det finns ingenting som säger det. Det är fråga om avgiften och det är fråga om en utredning men ingenting annat. Det är tacknämligt att socialministern har haft kontakt med Sveriges Redareförening. Jag skall kontrollera det senare, herr socialminister, så kanske vi vid ett annat tillfälle kan diskutera huruvida socialministern verkligen haft kontakt med Redareföreningen i detta fall. Den som kommit snett i denna fråga är inte vi, eftersom vi är på det klara med att reformen skall genomföras. Att efter ett slarvigt arbete i departementet lägga fram ett förslag till avgifter, såsom nu har skett, är någonting som går i stil med socialdemokratiskt ekonomisk politik. Det är dålig planering och en dålig förtänksamhet beträffande en av de allra viktigaste näringar vi har i vårt land, nämligen sjöfartsnäringen. Men, herr socialminister, kom inte igen och säg att vi vill eller inte vill. Vi har aldrig sagt att vi inte vill att de utländska sjömännen skall ha pension.

Herr talman! Jag skulle ha kunnat avstå från detta inlägg, men efter socialministerns senaste ord måste jag få säga ett par saker. Får jag först och främst säga att det inte råder någon tvekan från vårt håll om att denna trygghetsfråga för handelsflottans folk måste lösas. Jag betonade i mitt förra inlägg och i mitt inledningsanförande hur angeläget det var att vi såg till att vi gav handelsflottans folk möjligheter till både en god miljö och trygghet över huvud taget. Får jag sedan säga, herr socialminister, att jag kommer att rösta för utskottets förslag. Men jag har sagt i mitt första inlägg att jag utgår från att dagens beslut, därest det är motiverat, ändock kommer att ge möjligheter till att göra en översyn av kostnaderna. Man brukar kunna ändra förslag här i riksdagen. Har man inte de rätta avgifterna, får man göra en översyn på den punkten. Detta är det ställningstagande, herr socialministern, som jag har gjort i denna fråga. Trygghetsfrågorna skall alltså lösas. Vi säger ja till ATP-pension. Vad vi är tveksamma till, eftersom uppgift står mot uppgift, är om de avgifter man tar ut är de riktiga. Ändock är vi beredda att acceptera förslaget, men vi förutsätter att man kan göra en översyn av avgifter och kostnader.
Herr talman! Jag skall försöka att inte för egen del förlänga den här debatten. Den har varit tillräckligt lång. Men jag vill med anledning av herr förste vice talmannens inlägg påpeka följande grundläggande sak: accepterar man ATP för utländska sjömän, får man också acceptera konsekvenserna av detta. Jag har sagt förut att en given konsekvens av att utländska sjömän blir berättigade till ATP på samma villkor som andra försäkrade är att arbetsgivarens ATP-avgift måste följa samma regler som i övrigt gäller inom ATP-systemet. Det är detta vi diskuterar, herr Bengtson. Vad beträffar det något insinuanta tvivlet på att jag skulle haft tillfälle att tala med någon representant för redarna vill jag bara upplysa om att jag haft ett i timslångt samtal med direktör Grenander i Sveriges redareförening. Samtalet ägde rum här i detta hus, i riksdagen.

Herr talman!

Finansministern hävdar nu — utan att han egentligen anstränger sig särskilt för att motivera sin ståndpunkt — att frågan om den fasta fordonsskattens ersättande med en kilometerskatt bör skjutas på framtiden, och av formuleringarna kan man tyvärr inte undgå att dra den slutsatsen att det är en mycket oviss och avlägsen framtid som det är fråga om. Utskottsmajoriteten förefaller villrådig. Formuleringarna ger vid handen att den har känt sig besvärad av propositionens uppskovsyrkande, vilket den dock ansluter sig till under hänvisning till ett förment behov av en lämplig prövotid. Vad som avses med en lämplig prövotid anges inte exakt i utskottsmajoritetens yttrande.

Detta av riksdagen godkända uttalande måste uppenbarligen innebära ett krav på avveckling av fordonsskatten för den tunga trafiken, eftersom fordonsskatten inte anknyter till vägutnyttjandet.” Det är betydelsefullt att skatteutskottet också nu så pass kraftigt markerar sin principiella uppfattning och alltså hundraprocentigt står fast vid den tidigare intagna ståndpunkten. Jag vill uttala min uppskattning av utskottet och inte minst dess värderade herr ordförande för detta.

Det är kanske en ful misstanke, herr talman, eftersom propositionens ordalag inte ger direkt stöd för någon sådan. Läsaren får närmast ett intryck av att finansministern är en varm vän av åkeriägarna och att han tills vidare vill bespara dem den skattehöjning som utan tvivel en renodlad kilometerskatt skulle medföra för ägarna av de verkligt stora och tunga vagnarna med mycket långa körsträckor. Likväl är jag misstänksam. Jag tror inte riktigt på att finansministern delar riksdagens uppfattning om att principen — dvs. principen att bringa vägtrafikbeskattningen i överensstämmelse med 1963 års trafikpolitiska beslut — kompromisslöst skall upprätthållas. Det är av det skälet som herr Larsson i Umeå och jag har valt att i form av en reservation till utskottsbetänkandet slå fast, att tiden är inne för reformens slutgiltiga genomförande och att det saknas skäl att ytterligare förhala densamma.

Gör man som departementschefen begär och majoriteten motvilligt tillstyrker, kommer det otvivelaktigt att tolkas såsom en förestående kursändring inom detta betydelsefulla område. Det kommer av många människor — det må vara utpräglade miljövårdskämpar, privatbilister eller hängivna vänner av SJ och annan kollektivtrafik — att uppfattas som ett svek, en undfallenhet inför åkeribranschens önskemål, en bristande vilja att leva upp till och fortsätta arbetet på vägen mot genomförandet av principen om vägkostnadsansvaret. Däremot kan vi, herr talman, acceptera att ikraftträdandet framflyttas i jämförelse med utredningsförslaget, som gick ut på att reformen skulle träda i kraft redan vid årsskiftet 1974-1975. Utan tvivel bjuder oss försiktigheten att ge de verkställande myndigheterna och organen ytterligare ett års omställningstid. Vi har därför ansett oss böra förorda den 1 januari 1976 som datum för övergång till renodlad kilometerbeskattning av dieseldrivna fordon. Som jag inledningsvis nämnde skulle en renodlad kilometerskatt hårt drabba dem som kör exceptionellt långa sträckor årligen. Även om vi inte, som det har antytts, skulle vara beredda att ytterligare subventionera den redan ganska gynnade långtradartrafiken, har vi ansett att bilskatteutredningens förslag om en s.k. mängdrabatt under en övergångsperiod bör beaktas. Enligt ett av de olika alternativ som utredningen tillhandahöll skulle en 26-tons lastbil med exempelvis 12 000 mils körning få en rabatt eller subvention, vad man nu föredrar att kalla det, på drygt 5 500 kronor. Man skulle också kunna uttrycka det så, att 26-tonnaren kör gratis under årets två sista månader som ett uttryck — som någon sade — för skattebetalarnas tacksamhet över att den kört så flitigt under årets tio första månader. Jag har nämnt dessa siffror uteslutande för att orientera kammarens ledamöter om vilka belopp det rör sig om. Någon ställning till storleken av den mängdrabatt, som enligt vår mening övergångsvis bör kunna komma i fråga till undvikande av rena chockhöjningar och för att underlätta för branschens folk att göra omställningen och anpassa sig till de nya förhållandena, har inte tagits av reservanterna. Vi nöjer oss med att uttala ett önskemål om att regeringen prövar frågan och förelägger riksdagen ett förslag till en successivt nedtrappad mängdrabatt av sådant slag som utredningen enhälligt har tillstyrkt. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen 1. Herr talman! Vid sidan av huvudfrågan i propositionen, dvs. frågan om partiell eller total kilometerskatt, har ytterligare ett par frågor tilldragit sig speciell uppmärksamhet. I sitt förslag till vägtrafikskatteförordning har utredningen i specialmotiveringen till 16 § med hänsyn till det självklara kravet från samhällets sida att ett fordon inte får brukas förrän skatten blivit betald fäst uppmärksamheten på att det kan tänkas fall, då upprätthållandet av körförbud ter sig orimligt. Utredningen pekar på sådana fall, då ett på avbetalning sålt fordon på grund av bristande betalning måste återtas av säljaren. Man menar att det vore orätt att tvinga säljaren att bära den köparen åvilande skattebördan genom att upprätthålla körförbudet. Vidare pekar utredningen på de fall då en bilköpare saknar möjlighet att gardera sig mot sådana eventuella skatteskulder som förfaller till betalning först efter överlåtelsen av vagnen — i sådana fall har köparen nämligen ingen möjlighet att skaffa sig säker upplysning om rätta förhållandet genom att t.ex. kräva företeendet av skattekvitto. Enligt utredningens mening, som reservanterna i det här fallet har gjort till sin, bör inte heller bristande betalning av den skatten resultera i ett orimligt körförbud för den nye ägaren, som är i god tro. Av någon outredd anledning har departementschefen inte kunnat låta bli att skärpa reglerna genom att föreslå en sådan ändring av författningstexten att befrielse från körförbudet endast skall komma i fråga, då skatt åvilande den tidigare ägaren administrativt fastställts genom särskild efterbeskattning. Jag kan förstå att en finansminister alltid är inställd på att dra in så mycket skatt till samhället som någonsin är möjligt, men så ont om pengar har staten ändå inte att man måste införa regler som är uppenbart stötande för rättskänslan. Vi, dvs. herr Larsson i Umeå och jag, anser att det förbud mot fordonets brukande som bilskatteutredningen enhälligt har rekommenderat i händelse av utebliven betalning av fordonsrespektive kilometerskatt är till fyllest, och det har vi givit uttryck åt i reservationen 3, till vilken jag alltså yrkar bifall. I kapitel 10 i bilskatteutredningens även i detta hänseende fullständigt eniga betänkande dras riktlinjer upp för beskattning av svenska fordon i utlandstrafik m.m. Utredningen pekar på det faktum att restitution av brännoljeskatt medges i det nuvarande beskattningssystemet för bilar som kör utomlands och att sådan restitution erhålles oberoende av resans ändamål. Den logiska slutsatsen blir givetvis, att skattefrihet vid utlandskörningar bör bibehållas även då brännoljeskatten ersätts med en kilometerskatt. Vid övergång till total kilometerskatt gör sig detta krav ännu starkare gällande. Trots utredningens synnerligen övertygande resonemang har departementschefen funnit det lämpligt att drämma till privatbilisterna ett slag. Med den i mitt tycke ganska oförsynta motiveringen att det i många fall är fråga om privata resor där ingen konkurrenssituation föreligger vill regeringen nu beröva ägaren av ett dieseldrivet fordon rätten att slippa beskattningen, åtminstone kilometerskatten, vid exempelvis en semestertur på kontinenten. Enligt herr Strängs och tydligen också utskottsmajoritetens mening skall en sådan bilist nästa sommar betala för det första fast fordonsskatt, för det andra kilometerskatt i Sverige för utomlands körd vägsträcka samt för det tredje den drivmedelsskatt som uttages i de främmande länder som han eller hon besöker. Reservanterna har inte kunnat godta dessa fullständigt oberättigade begränsningar i restitutionsrätten och skärpningen av fordonsskatten för denna kategori av medborgare. Vi anser inte heller att de av herr Sträng antydda svårigheterna för tullens personal skulle vara av sådana dimensioner att de motiverar en skärpt särbehandling av privatbilisterna.

Vi som står bakom reservationen 4, till vilken jag härmed yrkar bifall, delar de synpunkter som har framförts av utredningen. Jag ber dock att få fästa kammarens uppmärksamhet på att ett bifall till reservationen 4 innebär ett bifall till motionen 1935. Ett fel har insmugit sig i trycket — där står det motionen 1936. Härom har till ledamöterna utdelats en särskild, skriftlig uppgift. Till sist, herr talman, några ord om propositionens inställning till utredningsförslaget om att det av praktiska skäl förordade totalviktsbegreppet skulle läggas till grund för personbilars beskattning i stället för det nuvarande tjänsteviktsbegreppet. I koncentrat säger departementschefen att ehuru förslaget om övergång till totalviktsbegreppet vore förenligt med kostnadsansvarighetsprincipen och trots att det stora flertalet bilar skulle komma att betala samma skatt som nu, finns det enstaka fall då en skatteändring kan bli aktuell, och eftersom den inte har något direkt samband med övergången till kilometerskatt, är det ingen anledning att införa dessa ändrade och vida mer praktiska regler. Med anledning av propositionen och motionen 1966 vågar sig utskottet på att — efter sedvanlig reverens för herr chefen för finansdepartementet — försiktigt antyda att det trots allt ligger något i utredningens förslag om totalviktsprincipen när det gäller privatbilarna. Man t.o.m. åberopar de fakta som anförts i motionen, enligt vilken inte mindre än 20 000 ombesiktningar måste företas varje år på grund av så små ändringar av fordonet som apterandet av en dragkrok eller extra värmeutrustning eller rent av montage av en strålkastare innebär. Inte ens det följsammaste utskott kan naturligtvis helt negligera dessa synpunkter och antyder därför lämpligheten av att denna delfråga blir föremål för förnyad prövning. Saken är emellertid så solklar, att någon förnyad prövning inte erfordras. Det fordras inga nya utredningar och ingen fullständigt onödig väntetid. Med det anförda yrkar jag bifall också till reservationen 2. På grund av den debatt som vid ett par tillfällen har förts här i kammaren om kostnaderna för kilometerräknarapparaturen och ansvaret för de förluster som kan drabba en skattskyldig bilägare, som till följd av apparaturens bristande funktion tvingas att avstå från att bruka fordonet, väckte jag vid sessionens början en motion vari jag krävde tillämpningsföreskrifter, ägnade att motverka sådana förluster. Vid debatten i höstas försäkrade departementschefen att vettiga föreskrifter skulle utfärdas. Det oaktat har visst gnissel kunnat konstateras. Nu markerar emellertid utskottet ganska klart att det förväntas att kilometerskattenämnden noga skall följa den aktuella frågan, och det är jag tacksam för. Trots att jag inte anser att utskottets hänvisningar till de civilrättsliga vägar som står en köpare till buds i vanliga fall, då han mottagit leverans av en produkt som är behäftad med fabrikationsfel, i det här speciella fallet är särskilt relevanta, så avstår jag därför likväl åtminstone för närvarande från att driva frågan vidare och nöjer mig med att i denna del instämma i utskottets uttalande.
Herr talman! Vi har från moderata samlingspartiets sida följt herr Larsson i Umeå och herr Levin i två reservationer. Den ena reservationen, nr 2, gäller skattevikten för personbilar, där vi anser att man mycket väl redan nu kan övergå till totalvikt av det skäl som herr Levin just redogjort för, nämligen att man därigenom kommer ifrån administrativa besvärligheter. Det är också den linje som vår man i utredningen har följt. Det borde gå att redan nu genomföra detta. Den andra reservationen, nr 4, gäller dieseldrivna personbilar. Vi anser att om man använder dieseldrivna personbilar vid färd längre sträckor utomlands, bör man av rättviseskäl kunna få restitution.

Med anledning av detta anförande, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! Jag skall börja med kilometerbeskattningen och skulle då gärna vilja understryka att det dock finns vissa remissinstanser, som ställt sig tveksamma till att även fordonsskatten skall inrymmas under kilometerbeskattningen och att detta skall ske redan från ingången av 1975 som utredningen föreslog. Det verkar som om herr Levin vill sträcka sig ända till 1976. Man menar att vägkostnaderna till betydande del består av gemensamma kostnader och att därför en renodlad kilometerskatt inte ger ett riktigt utslag från kostnadsansvarssynpunkt. En fast fordonsskatt utgör även ett motiv för effektivt utnyttjande av fordonen, eftersom den sjunker relativt sett med ökat utnyttjande. En kombination av fordonsoch kilometerskatt är — anser man — bättre än ett system med en renodlad kilometerskatt, även om den skulle förenas med den av utredningen diskuterade mängdrabatten, som herr Levin här talade om, som skulle utgå vid långa körsträckor och därmed bl.a. verka stimulerande för ett effektivt utnyttjande av fordonen. Kombinerad fordonsoch kilometerskatt anses dessutom ha praktiska fördelar framför en renodlad kilometerskatt med mängdrabatt. Dessa remissinstanser anser att 1975 är för tidigt att övergå till renodlad kilometerskatt. Man har då inte fått sådana erfarenheter med avseende på körsträckorna att en bedömning av skattens riktiga avvägning kan göras. Vi menar också att det behövs längre tid. Därför bör övergången skjutas på framtiden, och det finns också de som säger, att man först bör vänta till dess att vägkostnadsutredningen är klar. Herr talman! Jag anför detta därför att det synes i huvudsak vara motiveringen för departementschefens ställningstagande att nu förorda endast kilometerskatt fr.o.m. 1974 vilken ersätter den nuvarande brännoljeskatten. Ett annat beslut skulle också gå längre än 1971 års principbeslut som riksdagen har antagit. Utskottet delar här departementschefens uppfattning. Det bör vara en lämplig prövotid först, menar vi, men i princip skiljer sig inte utskottets uppfattning från motionärens — jag säger motionärens för det är mest herr Levin som agerat här och som är tämligen ensam. Vi säger att det mera är fråga om takten i övergången till kilometerskatten. Utskottet menar att statsmakterna redan har så arbetsoch tidskrävande uppgifter med den nya trafiklagstiftningen, den nya bilregistreringen och den nya kilometerbeskattningen i övrigt, att man såvitt möjligt bör samordna den ytterligare ändring i fråga om vägtrafikbeskattningen som kan visa sig erforderlig med de olika etapperna i den pågående omläggningen av fordonsbeskattningen. Försiktigheten talar för att reservanternas åtgärd bör anstå till senare tidpunkt. Mängdrabatten, som torde vara direkt avhängig förslag om kilometerskatt, bör anstå, menar vi, tills det blir aktuellt att avlösa fordonsskatten med kilometerskatt. Den fasta fordonsskatten innebär för övrigt som vi säger i sig en mängdrabatt, eftersom skatten per körd mil minskar i takt med att den sammanlagda körsträckan ökar. Så vill jag säga några ord om skattevikten. Utskottet medger som alla kan se att utredningens förslag har vissa praktiska fördelar i fråga om totalvikt i stället för tjänstevikt på personbilar. Men frågan har helt enkelt inte någon betydelse för kilometerskattens utformning. Det erkänner också herr Levin såvitt jag förstår. I anslutning till vad utskottet anfört om takten i det fortsatta reformarbetet anser utskottet likväl att frågan om skattevikt bör tas upp till förnyad prövning. Förslag säger vi bör kunna läggas fram och genomföras med den tredje etappen av fordonsskattereformen och således gälla fr.o.m. 1975. Så några ord om dieseldrivna personbilar. De utgör ju en förhållandevis liten del av personbilsbeståndet, även om den starkt ökat under senare tid som vi säger. Departementschefen konstaterar att det nuvarande systemet inte erbjudit möjligheter att åstadkomma större likhet i beskattningen mellan bensinoch brännoljedrivna personbilar, men att övergången till kilometerskatt skapar bättre förutsättningar för en mer likvärdig beskattning av personbilarna. Han avser därför att pröva frågan hur en sådan ändring skall kunna genomföras inom ramen för ett oförändrat totalt skatteuttag för personbilarna. Utskottsmajoriteten säger att brännoljedrivna personbilar åtnjuter skattefavörer, och det har inte heller herr Levin eller andra förnekat. Därför finner utskottet förslaget välmotiverat. Men, säger vi, åtgärden behöver inte nödvändigtvis ske inom ramen för ett oförändrat skatteuttag. Eftersom de avsedda skattefavörerna i hög grad också är knutna till de drivmedelsskatter som inte ingår i automobilskattemedlen, bör en uppjustering av kilometerskatten för personbilar kunna ske utan en däremot svarande sänkning av fordonsskatten för bensindrivna personbilar. En sådan sänkning, som skulle få ytterst obetydliga effekter för de bensindrivna personbilarna, synes nämligen vara den enda framkomliga vägen om man vill ha ett oförändrat totaluttag för personbilarna. Utskottet förutsätter att man genomför dessa ändringar 1975. När det gäller motorfordon som brukas utomlands godtar departementschefen utredningens förslag utom beträffande personbilar. Med anledning av att de brännoljedrivna personbilarna som jag förut sade åtnjuter skatteförmåner, finns det enligt utskottets mening inte motiv för att tills vidare medge skattebefrielse för dessa vid utrikes resa. Skärper man emellertid kilometerbeskattningen enligt vad utskottet förutsatt fr.o.m. 1975, bortfaller ju huvudmotivet för att särbehandla dessa bilar vid utrikes resa. Då bör bilskatteutredningens förslag kunna tas upp till förnyad prövning, säger vi, och genomföras samtidigt med den ändring i beskattningen av dessa bilar som utskottet förordat. Så till slut några ord om betalningsansvaret. Huvudregeln är ju att skattepliktigt fordon inte får användas om förfallen skatt för innevarande och närmast föregående år inte har erlagts. Departementschefen förordar att undantag från den regeln endast skall avse skatt som fastställts genom efterbeskattning och som skulle ha betalats av den gamle ägaren. Motiveringen är att skatteindrivningen väntas bli väsentligt effektivare än för närvarande genom det nya bilregistersystemet. Utskottet menar att köparen i köpekontrakten bör gardera sig för den tid den gamle ägaren innehaft fordonet. I så fall bör det inte uppstå någon risk för honom. Med dessa få ord, herr talman — jag har hållit mig inom den angivna tiden — yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är närmast herr Levins inlägg som ger mig anledning till en ytterst kort kommentar. Han ställer frågan varför inte en konsekvent genomförd kilometerbeskattning föreslogs ifrån regeringens sida i proposition till riksdagen. Jag kan bara svara med att det är min gamla, sedvanliga känsla för försiktighet som bjuder mig att gå fram i två steg och ha litet bättre underbyggt innan man tar den fulla och konsekventa kilometerbeskattningen. Det är ju en ganska revolutionerande omläggning i beskattningssystemet som man genomför när man går över från att beskatta fordon och olja till en ren kilometerskatt. Jag har en känsla, som väl också har stöd i remissopinionen, att man bör ta det hela i ett par steg. Herr Levin uttryckte att han kanske anförde en ful misstänksamhet emot finansministern om han ur det här läste ut att finansministern var motståndare till den konsekventa kilometerskatten. Jag vill på det svara att det är en ful misstanke, så herr Levin har alldeles rätt på den punkten. Det är uteslutande min försiktighet som säger att man bör gå fram i ett par steg, bl.a. därför att med en konsekvent kilometerbeskattning aktualiseras också frågan om mängdrabatterna. Jag är medveten om att utredningen har föreslagit vissa system för en mängdrabattering. Om jag fattade herr Levin rätt var han inte så alldeles övertygad om att utredningen träffat rätt i sina preciseringar av hur en mängdrabatt skulle se ut. Det styrker mig ytterligare i den uppfattningen att man behöver litet tid för att komplettera den kilometerbeskattning som jag hoppas kammaren skall besluta om med det mängdrabattsystem som jag tror är en av förutsätttningarna för den helt konsekventa kilometerbeskattningen. Den fråga som vidare kommit fram i reservationen om att man skulle ha något slags rätt att köra med obetald skatt därför att den betalningen rätteligen borde ha legat på en tidigare ägare har jag litet svårt att acceptera. Gör man anspråk på att köra omkring på de svenska vägarna med sin lastbil, sin omnibus eller sin personbil skall också skatten vara betald. Föreligger en tvist mellan tidigare och nuvarande ägare, får de klara upp den, och skulle det vara alldeles speciella motiv för att göra ett undantag, så föreslås i propositionen att man skall kunna ansöka om dispens hos Kungl. Maj:t. Jag skall inte vidare diskutera frågan om de dieseldrivna personbilarnas utlandskörningar. Utskottets ordförande herr Brandt har anfört de motiveringar som behöver anföras i det sammanhanget. Jag vill bara allra sist redovisa min personliga uppfattning om tjänstevikt och totalvikt. Att man går över från tjänstevikt till totalvikt när det gäller den tunga trafiken är ganska naturligt. Lastbilarna kör i allmänhet genomgående med full last — ibland med för tung last, det är inte heller ovanligt. När det däremot gäller personbilarna tycker jag för min del att det är rimligt att räkna med tjänstevikten plus förarens vikt. Det är ju den obligatoriska tyngden under alla förhållanden i en personbil. Nu föreslog utredningen att man skulle beräkna en totalvikt även för personbil, vilket innebar tjänstevikt plus fyra gånger 70 kg, dvs. 280 kg för passagerarna plus ett visst bagage för varje passagerare, som också skulle multipliceras med fyra. Då skulle man få fram en totalvikt. Om man vill vara konsekvent kan man naturligtvis säga att har man totalvikt för lastbilstrafiken bör man ha det också för personbilstrafiken. Det kan vara ett argument — men det är väl egentligen det enda argumentet. Jag har en känsla av att varje personbilist accepterar att betala skatt efter vad vagnen väger plus förarens vikt schabloniserad. Men måhända säger han: Kan det vara riktigt att jag, som regelbundet sitter ensam i min bil därför att jag råkar vara ensam — jag har ingen familj och tar inte upp någon i bilen — skall betala samma skatt som den som regelmässigt kör med fyra personer i bilen? Jag är inte alldeles säker på — det är min personliga uppfattning och jag vill deklarera den här därför att den är grundläggande för utformningen av propositionen — att totalvikten hade passat in i hur den enskilde bilisten betraktar detta problem. Det har också anförts från reservanternas sida om tjänstevikten att om man hänger på något extra på bilen, t.ex. en dragkrok, så kommer bilen upp i en högre skattevikt. Jag tror det var herr Levin som sade att 20 000 revisioner per år är nödvändiga för att klara av sådana omställningar. Jag kan inte förstå annat än att det blir 20000 revisioner också i fortsättningen, även om man tillämpar totalviktsberäkning. Man måste ju bestämma totalvikten med ledning av tjänstevikten och vissa schablonmässiga beräkningar. Hänger man på den mycket omtalade dragkroken, kommer man ju över den ursprungliga totalvikten och hamnar i en högre skatteklass, på samma sätt som om man vid tjänsteviktsberäkning monterar på en dragkrok. Det enda argumentet för att gå över till totalviktsberäkning är alltså att man får en logiskt uppbyggd bilbeskattning med totalvikt över hela linjen även om, som jag nyss sade, utredningens förslag såsom det preciserats föranlett vissa funderingar hos personbilisterna. I varje fall var inte jag beredd att acceptera utredningens förslag på denna punkt, och jag eller den som eventuellt skall handlägga detta ärende har nu fått ett par år till förfogande för att fundera litet närmare på utskottets skrivning. Jag tror att det kan vara befogat att ånyo ta sig en funderare över detta.

Herr talman! Efter denna mycket intressanta föreläsning av finansministern, som var mycket sakkunnig, kan jag med fördel fatta mig mycket kort. I motionen 1935 — det var den som från början åsattes fel nummer — har herr Levin och jag påpekat att bilskatteutredningen i sitt slutbetänkande Vägtrafikbeskattningen enhälligt förordat att kilometerskattepliktiga fordon vid körning utomlands skall befrias från skatt. Till det har finansministern i princip anslutit sig. Emellertid förklarar han sig inte kunna biträda förslaget till den del ”förmånerna” även skulle gälla personbilar. Som skäl för denna diskriminering anför han de svårigheter som skulle kunna uppstå då det gäller att fastställa huruvida bilen verkligen är brännoljedriven. Jag måste säga att jag är litet förvånad efter att ha hört finansministerns stora sakkunskap över att han kan anse det vara svårare att avgöra om just en personbil är dieseldriven. Det bör väl vara lika lätt som när det gäller en lastbil. Motiveringen att det kan röra sig om privata resor tycker jag faktiskt är svag. Den överensstämmer egentligen inte riktigt med vår rättsuppfattning. En privatbilist skulle då vid utlandsresa beskattas hårdare än den som begagnar sitt fordon på kommersiell basis. Nu skulle personbilarna över huvud taget icke bli skattebefriade vid utlandsresa, men motiveringen tycker jag är svag på denna punkt. Den snävare avgränsningen av den restitutionsberättigade fordonskretsen är i realiteten ett försök — menar vi — att i skattesystemet insmyga ett slags turistskatt vid utlandsresor. Var och en måste väl — vilka motiv finansministern nu än har haft — inse att det vore orätt att behandla ägare av brännoljedrivna personbilar oförmånligare än andra privatbilister vid resor utomlands. Utskottsmajoriteten anser att det på grund av att de brännoljedrivna personbilarna åtnjuter skatteförmåner inom landet jämfört med bensindrivna finns motiv för att tills vidare inte medge skattebefrielse för brännoljedrivna personbilar vid utrikes resa. Ni måste väl hålla med om att denna motivering haltar i hög grad. Utskottet säger vidare att om man från år 1975 genomför en skärpning av kilometerbeskattningen, bortfaller ju motivet för att särbehandla — eller låt mig använda ordet diskriminera — dessa bilister vid utrikes resor. Nu menar utskottet att man under de nämnda förutsättningarna återigen kan ta upp bilskatteutredningens enhälliga förslag till prövning och då eventuellt ändra beskattningen av personbilar vid utrikes färd. Utskottet slutar med att uttala att genom detta förfaringssätt skulle yrkandet i vår motion nr 1935 ”i huvudsak bli tillgodosett”. Ja, men inte förrän 1975, och då högst eventuellt. Motionärerna anser inte att någonting framkommit som gör att man har någon som helst anledning att gå ifrån bilskatteutredningens enhälliga förslag i detta avsnitt. Att det av praktiska skäl kan vara motiverat att införa en viss minimisträcka för utrikes resa, exempelvis — som påpekas i reservationen — 100 mil, får vi acceptera. Vi får då i alla fall bort de mest stötande effekterna av denna dubbelbeskattning. Herr talman! Med detta mycket korta inlägg vill jag yrka bifall till reservationen 4 av herr Larsson i Umeå m.fl.
Herr talman! Herr Taube tog upp det avsnitt i propositionen som jag avsiktligt gick förbi, eftersom jag tyckte att utskottets ordförandes argumentering var helt tillräcklig på den punkten. Men jag kan väl komplettera mitt inlägg med att säga att naturligtvis är det inga oöverstigliga svårigheter att definiera om en personbil går med bensin eller med dieselolja. Man ser det ju inte vidare utanpå bilen — det kanske herr Taube och jag är överens om — men man kan be föraren starta den, så kanske man, om man är litet sakkunnig, märker skillnaden på motorns gång. Och man kan ju alltid titta efter i bränsletanken, så märker man också skillnaden. Men står tulltjänstemännen med en väldig kö av bilar som snabbt skall in eller ombord på en färja, så kan det ligga vissa besvärligheter i att identifiera just den dieseldrivna personbilen bland de andra. Det bör emellertid inte vara alldeles avgörande, även om det faktiskt finns ett motiv för den här litet försiktiga skrivningen i propositionen. Däremot är det otvivelaktigt, som utskottets ordförande anförde, på det sättet att de bilister som kör med sina dieseldrivna personbilar i stor utsträckning är skattefavoriserade i förhållande till dem som kör med sina bensindrivna bilar. Både Kungl. Maj:t och utskottets majoritet har sagt sig att det rent allmänt bör kunna kompensera, om de nu inte får någon restitution på sin dieseldrift när de kör utomlands. Utskottets skrivning uppfattar jag emellertid såsom en beställning till Kungl. Maj:t att göra en omprövning av relationerna när det gäller beskattningen mellan de bensindrivna och de dieseldrivna bilarna — då naturligtvis till de dieseldrivna bilarnas nackdel. Någon annan relationsförändring kan det ju inte bli fråga om. Och gör man det, kan man väl överväga herr Taubes synpunkter med större tyngd än i dag.
Herr talman! Några små tips till herr finansministern: Man skulle kunna tänka sig att registreringsskylten på de dieseldrivna bilarna formulerades på ett sådant sätt att det med detsamma framgår att de är dieseldrivna; det kan vara ett D efter numret eller något liknande. Sedan har jag för mig att man enligt gällande lagstiftning måste ha besiktningsinstrument med sig då man kör bil. Det bör man väl ha också, och kanske alldeles särskilt ha om man kör i utlandet. Då är det bara för tulltjänstemannenh att be att få titta på registreringsbeviset, och där står det att bilen är dieseldriven. För övrigt lär man redan nu ha kilometermätare på de dieseldrivna bilarna. Så det finns många möjligheter att skilja dieseldrivna bilar från bensindrivna.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att skatteutskottets värderade herr ordförande när det gäller principfrågorna i allt väsentligt delar min uppfattning, och därför skall jag avstå från att polemisera mot honom. De flesta remissinstanserna har väl, herr Sträng, ställt sig mycket positiva till kilometerbeskattningen. En helt naturlig tröghet och konservatism har sannolikt föranlett en del av dem att inta en avvaktande attityd till renodlad kilometerskatt. Att åkerinäringens företrädare har varit negativa är inte så överraskande. Men det förtjänar i detta sammanhang påpekas och även erinras om att ägare av tunga fordon som regel är varma anhängare av ett till utnyttjandet anpassat skatteuttag då det är fråga om fordon som körs kortare sträckor per år än det genomsnitt som hittills varit grundläggande för schablonskatten, dvs. den fasta fordonsskatten. De ofta framförda kraven på befrielse från skatt på löpande vecka t.o.m. enstaka dygn då fordonet ej har använts ger ju belägg för den inställningen, och även därav måste man dra slutsatsen att rättvisa endast kan nås genom en renodlad skatt. Redan 1970 godtog riksdagen ett regeringsförslag om omfördelning av fordonsskatterna, innebärande höjning för stora och tunga bilar och sänkning för de övriga. I regeringsförslaget, som baserades på ett delbetänkande från utredningen, konstaterades och underströks särskilt att de enskilda fordonens kostnadsansvar i hög grad är körlängdsberoende, vilket medför att skatterna är schablonmässigt relaterade till den genomsnittliga körsträckan per viktklass och kategori. Eftersom de verkliga körsträckorna är mycket spridda kring de genomsnittliga värdena, ibland med betydande avvikelser, stod det tidigt klart att endast en renodlad kilometerskatt kan erbjuda en rättvis och tillfredsställande lösning. Därmed var ju finansministern införstådd och däri instämde utskottet. Det kan inte råda minsta tvivel om att utredningen hade fullgoda skäl att fr.o.m. det tillfället anse sig ha regeringens och riksdagens uppdrag att konstruera ett praktiskt genomförbart system, byggt på renodlad kilometerbeskattning. Därför är förvåningen stor och besvikelsen allmän när man nu hissar andra signaler, som antyder ett övergivande av kostnadsansvarigheten som grundläggande princip. Men jag hoppas efter herr Strängs inlägg i dag att jag har felbedömt finansministerns intentioner. När det slutligen, herr Sträng, gäller betalningsansvaret för obetalda skatter, är jag litet förvånad då finansministern säger att var och en får kontrollera att skatten verkligen är betald. Det håller jag i och för sig med om, och jag har också bara yrkat befrielse för den nye ägaren i de fall då han de facto har saknat möjlighet att kontrollera om skatten är betald eller inte. När det gäller skatteviktsbegreppet råder jag däremot herr Sträng att resonera med sina vänner i kommunikationsdepartementet. Han lär då få skäl att ta sig en ny funderare.
Herr talman! Jag vill säga några ord här ifrån min bänk. I utskottets betänkande behandlas en motion av mig, nr 67, där jag yrkar att skattelättnader för höggradigt invalidiserade skall utvidgas till att även omfatta sådana som inte för sitt förvärvsarbete eller sin utbildning behöver fordonet, exempelvis handikappade husmödrar. Utskottet har behandlat denna motion ganska välvilligt men är ”inte berett att förorda en utökad skattebefrielse för de handikappade utan anser att de fortsatta ansträngningarna bör inriktas på att såvitt möjligt ersätta skattelättnaderna med bidrag”. Jag har i princip ingenting att invända beträffande formen för denna hjälp — om den utgår i form av skattebefrielse eller i form av ett bidrag. Det väsentliga är att dessa människor får hjälp så att de har möjlighet att hålla sig med en bil. Men jag hoppas som sagt att det inte skall dröja alltför länge innan vi kan notera att även de handikappade som är i synnerligen stort behov av bil, även om de inte är förvärvsarbetande, skall få möjlighet till antingen skattelättnad eller bidrag.
Herr talman! Det är bara på en enda punkt jag har en annan uppfattning än finansminister Sträng, och det gäller tjänstevikten kontra totalvikten. Finansministern säger att den man som sitter ensam och för sitt fordon tycker kanske inte att det är särskilt rättvist att han skall betala skatt för totalvikten när han inte utnyttjar hela fordonet. Detta kan inte, herr finansministern, spela någon som helst roll. Om skatten är ungefär densamma kan ju detta inte drabba honom på något sätt. Han ser att det är ungefär samma skatt vare sig han betalar för totalvikten eller som tidigare för tjänstevikten. Det har visat sig i utredningen att det är bara kombivagnarna som åker upp något i skattehöjd, medan de mindre vagnarna går ner något, och av den orsaken kan detta inte spela någon större roll.

Herr talman! Det betänkande från skatteutskottet som vi nu behandlar upptar två frågor som rör näringslivet. Dels föreligger ett förslag om ett särskilt forskningsavdrag, dels ett förslag om exportkreditstöd för industrin. Till betänkandet har fogats två reservationer som jag skall beröra. Reservation 1 gäller exportkreditstödet. Det är avsett att få formen av en skattelättnad som kompensation för den ränteförlust som uppstår för de svenska exportörerna genom att räntan för redovisning av exportkrediten är högre än exportkrediträntan. Reservanterna liksom utskottsmajoriteten anser att en sådan skattelättnad skall medges. Reservanterna uttrycker också, liksom utskottsmajoriteten, farhågor för att gå in på denna linje och understryker att subventioner i möjligaste mån bör undvikas. Stödet bör begränsas till fall där det från samhällsekonomisk och arbetsmarknadspolitisk synpunkt är angeläget att den svenska industrin inte blir diskriminerad från kreditkostnadssynpunkt. I detta sammanhang vill jag säga att det är olyckligt att man kommit in i denna karusell, där de olika staternas exportörer konkurrerar med varandra om att erbjuda de förmånligaste räntevillkoren. Detta utnyttjas av köparna, som pressar den ena säljaren efter den andra, och man får på det viset en ständig stegring. Det finns områden där detta fått mycket olyckliga följder. Därför understryker vi att det inte är bra att detta förekommer. Men skall det svenska näringslivet kunna hänga med, är det bara för oss att följa efter; vi tillhör inte de stora i den här leken, utan det är andra som går före. Vid de uppgörelser som träffas — det är framför allt med statshandelsländerna och med u-länderna — erbjuds det förmånliga krediter till subventionerade räntor, och då har vi ingen annan möjlighet än att följa med, om vi skall ha någon som helst chans att delta i dessa leveranser. Vad som skiljer utskottsmajoritetens och reservanternas åsikter åt är inte principerna för stödet utan enbart den undre gränsen för att komma i åtnjutande av stödet. I propositionen föreslås en undre gräns på 2 miljoner, och utskottsmajoriteten instämmer i att det kan vara en lämplig gräns. På denna punkt har moderaterna, centerpartiet och folkpartiet reserverat sig. Vi vill gå ned till I miljon. Om man sätter gränsen så högt som vid 2 miljoner utestänger man alltför många av de mindre och medelstora företagen. Det är mycket svårt att få order av den storleken för ett mindre företag som exporterar t.ex. på statshandelsländerna — även om man medger att beloppet får delas upp, måste det gälla ett avslut. Många av de mindre företagen utestängs då från den fördel som de större exportörerna kan få. Det är också ofta så att det börjar med förhållandevis små leveranser, som sedan utökas. Det gäller att komma in och få börja göra affärer, och sedan kan det utvidgas. Vi tror att en annan gräns — försiktigtvis på 1 miljon — vore lämpligare till att börja med. Nu sägs i propositionen att man senare kan titta på detta. Skulle det visa sig att 1 miljon vore för hög gräns, hoppas vi att man går ned ytterligare. Vi har grannländer med betydligt lägre gräns för detta stöd. I den andra reservation som är fogad till utskottets betänkande behandlas ett förslag om ett särskilt avdrag, som skulle kunna göras för forskningsoch utvecklingskostnader.

Det är nödvändigt därför att ett sådant stöd förekommer i en rad andra länder, vilket i många år har ställt de svenska företagen i ett helt annat läge än deras utländska konkurrenter. Syftet är alltså att hjälpa svensk företagsamhet till ett rimligt konkurrensläge. Åtgärderna enligt det förslag som nu föreligger kan inte jämställas med de speciella former av stöd som vissa andra länder ger sin industri. Östländerna, som har en annan ekonomi, kan från fall till fall ändå försätta oss i ett underläge. Propositionens förslag går i rätt riktning, men vi har velat justera det på några punkter, och likaså har vi velat förändra utskottets skrivning. Det hade varit en fördel, vilket också har sagts här, om man hade sänkt gränsen för utfallet av detta stöd. Finnarna är ju nere vid 250 000 kronor. Kanske hade det varit riktigt att stanna vid en halv miljon, men vi har nöjt oss med att i första omgången förorda 1 miljon kronor. När det gäller forskningsavdraget, som ju innebär ett stöd, är utskottets skrivning på några ställen sådan att det förefaller som om man ville säga att när Sträng har lagt fram den här propositionen, så är vi väl i utskottet nödda och tvungna att godkänna den. Utskottet har alltså godtagit propositionen mer eller mindre ”med armbågen”. I reservationen 2 har vi anmärkt på utskottets skrivning i det stycket. Vi tycker nämligen att det är riktigt att genom möjligheter till avdrag stimulera forskningen. Detta tjänar hela samhället på, för forskningen är ju en förutsättning för företagens utveckling och för deras export. Att forskningsstöd kan utgå också till den mindre industrin borde vara naturligt, och även jordbruket och skogsbruket bör kunna utnyttja den möjlighet som erbjuds. Inte minst inom skogsbruket torde man, särskilt i fråga om mekaniseringen där så mycket händer, kunna utnyttja detta stöd. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Jag ber att få instämma i herr Larssons i Umeå synpunkter.

Det statliga forskningsstödet till industrin har ökat på ett markant sätt under 1960-talet. Det är ett fenomen som är likartat i alla högt utvecklade kapitalistiska industriländer. Är det någon skillnad för Sveriges del är det den att det statliga engagemanget är större. 60—70 procent av all industriell forskning här i landet sker inom de privatägda företagen, men staten finansierar redan nu betydligt mer än hälften av forskningsinsatserna inom detta område. De statliga medlen har främst kanaliserats till industrin genom stora statliga beställningar. Statsstödet till industriforskningen har på detta sätt tiodubblats under loppet av 1960-talet. Under detta årtionde kom krigsmakten att bli den ojämförligt största statliga beställaren av forskningsoch utvecklingsinsatser inom svensk industri. Vid 1960-talets slut motsvarade dylika beställningar ungefär en tredjedel av den sammanlagda industriforskningen i landet. Dessa beställningar låg hos ett fåtal stora företag. De mindre och medelstora företagen utför en mycket liten andel av denna typ av forskning. Om man undantar direkta beställningar kan det statliga forskningsstödet som hittills utgått till industrin karakteriseras som subventioner eller gåvor. Det har hittills inte gjorts försök från statens sida att tillskapa en av ägarintressena oberoende industriforskning. Man har i stället låtit sig styras av marknadskrafter och av en spontan utveckling, oberoende av denna utvecklings innehåll och oberoende av om utvecklingen på sikt tedde sig önskvärd för folkets flertal eller inte. I takt med koncentrationen och monopoliseringen inom industrin har också forskningen koncentrerats. En branschmässig omfördelning har även ägt rum. Industriforskning och utveckling av nya produkter i större skala sker numera endast i ett litet antal forskningsintensiva branscher. Exempel på sådana forskningsintensiva industrier är flygteknik, elektronik och kemisk industri — speciellt då läkemedelsindustrin. Det statliga forskningsstödet som hittills utgått har främst nått just dessa forskningsintensiva branscher. Industriforskningen är också koncentrerad till ett fåtal stora företag. År 1969 pågick, enligt SCB, ca 80 procent av industriforskningen inom företag med minst 1 000 anställda. Fem stora privata industrikoncerner här i landet, nämligen ASEA, LM Ericsson, SAAB-Scania, SKF och Volvo, svarade i början av 1970-talet för 45—50 procent av den samlade industriforskningen. Dessa här namngivna företag, som tillhör samma ägargrupp, får redan nu — genom direkta statsbidrag eller genom statliga beställningar — ungefär en tredjedel av sin forskning finansierad med medel från de svenska skattebetalarna. Dessa företag är lönsamma och har haft goda utdelningar. Det förefaller nästan som om den avsedda arbetsfördelningen skulle vara den, att staten skall svara för forskningskostnaderna och aktieägarna ta hand om de vinster som kan komma ut av denna forskning. Redan det nu anförda torde vara tillräcklig grund för att yrka avslag på den form av stöd till industriforskning som föreslagits i propositionen, men ytterligare några skäl skall anföras. Motionärerna hävdar, som jag strax skall komma fram till, en helt annan inriktning av statens engagemang på detta område. Men även om man skulle vara till freds med rådande system, kan allvarliga anmärkningar riktas mot förslaget. Formen av skatteavdrag är direkt olämplig, eftersom den kommer att gynna stora väletablerade företag och knappast alls ge mindre företag några möjligheter. Formen av styrda bidrag skulle vara klart bättre. Utskottet medger också detta i sin skrivning överst på s.8 i förevarande betänkande. Man medger att samhället skulle få större inflytande och bättre kontroll med ett bidragssystem. Det nu föreslagna avdragssystemet ger inte heller samma möjligheter till beräkning av de kostnader som kan åsamkas skattebetalarna. Under den period som forskningsavdraget avser kan det komma att förorsaka ett skattebortfall på 1,5 miljarder för 10-procentsavdraget och kanske ytterligare 0,6 miljarder för det 20-procentiga ökningsavdraget. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det med nuvarande ökningstakt i industriforskningen och med nästan konstant självfinansiering saknas motiv för en generell skattesubvention till industriforskningen. En sådan subvention skulle endast gynna storbolagen, och statens redan i dag begränsade kontroll över forskning och produktutveckling skulle ytterligare beskäras. Jag vill i detta sammanhang erinra om att dessa här utvecklade tankegångar kring industriforskningen och den industriella förnyelsen inte är några påfund som emanerar enbart från vänsterpartiet kommunisterna. Så sent som på hösten 1972 uttalade sig det socialdemokratiska partiets kongress i samma riktning som vi nu gör. Man sade bl.a.: ”Vår slutsats är att andra vägar än skatterabatter bör användas för att stimulera den tekniska förnyelsen.” Också LO har uttalat sig emot regeringsförslaget och särskilt då dess form av generellt skatteavdrag. I TCO:s rapport, Forskning och utveckling 1970, som har behandlats av TCO:s kongress, avvisades likaledes mycket bestämt skattesubventioner av industrins forskningskostnader. Regeringen tycks i detta sammanhang ha lyssnat på helt andra grupper än löntagarna då den beslutade sig för att framlägga denna proposition. Vpk menar att den tekniska utvecklingen måste inordnas i en demokratiskt förankrad planering av produktionen. De industriella storbolagen skall inte själva få styra och kontrollera en så väsentlig samhällsangelägenhet. Ett exempel på hur det kan gå, om dessa uppgifter helt lämnas till enskilda bolag, har vi i utvecklingen inom Facitkoncernen. Forskningspolitiken här i landet kan inte vara en skattefråga; den är i högsta grad en fråga om näringspolitik. Någon verklig styrning av industriforskningen kan inte uppnås i den av privatkapitalister ägda industrin. Statliga insatser inom industriforskning och produktutveckling måste därför inriktas dels på de redan befintliga statliga industrierna, dels på skapandet av en modern teknologi som kan ligga till grund för nyetablerande av statliga basindustrier. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1986.

Herr talman! Den snabba tekniska utvecklingen och den alltmer hårdnande konkurrensen såväl inom som utom landet har tvingat fram en ökad satsning från företagens sida på forskningsverksamhet av olika slag. Utan omfattande åtgärder på det här området kommer svensk industri, åtminstone på längre sikt, inte att kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Forskningsarbetet är viktigt inte bara för de enskilda företagen. Också från samhällsekonomisk synpunkt är det bra att vi ligger väl framme i detta avseende, framför allt för att vi på sikt skall kunna upprätthålla en så god sysselsättning som möjligt. I propositionen 126 föreslås ett särskilt forskningsavdrag som skall medges för industriföretagens forskningsoch utvecklingskostnader under åren 1973—1980. Dessutom föreslås införandet av ett extra exportkreditstöd för att främja exporten av kapitalvaror. Från centerhåll anser vi dock att den undre gränsen för erhållande av exportkreditstödet, dvs. 2 miljoner kronor, är för hög, speciellt om man vill underlätta för de små och medelstora företagen. Det kan finnas en risk att dessa kommer i ett sämre konkurrensläge på exportmarknaden än storföretagen. För att de stora företagen inte skall gynnas på de små företagens bekostnad borde gränsen sänkas till I miljon kronor. Beträffande forskningsstödet anser vi att det även borde kunna användas av de mindre företagen. Vi tycker därför att man till 1974 års riksdag bör komplettera förslaget med ett forskningsstöd som kan utnyttjas av de små företagen, vilka i regel inte kan redovisa en beskattningsbar vinst. Vidare borde undersökas i vad mån det förekommer forskningsoch utvecklingsarbete utanför industriledet på jordoch skogsbrukssektorn. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! För att man skall förstå skatteutskottets ställningstagande skall jag nämna något om motiveringen till förslaget i propositionen. Det är angeläget att vi får en fortsatt snabb ekonomisk tillväxt. Förslaget får ses i belysning av det önskemålet. Det utgör ett viktigt led i näringspolitiken för att främja teknisk utveckling och överföring av ny teknik till praktisk tillämpning — en teknik som leder fram till nya produkter och processer som kan hävda sig i den internationella konkurrensen. Den snabba tekniska utvecklingen och den hårdnande konkurrensen inom och utom landet tvingar fram en ökad satsning från företagens sida på forskningsverksamhet av olika slag, säger departementschefen. Men även samhällsekonomin i stort är beroende av att vårt land ligger väl framme i detta avseende. Kritik har riktats mot förslaget från bl.a. LO, som menar att andra vägar bör användas än skatterabatter. LO anser att ett bidrag vore bättre. Det skulle medge samhälleligt inflytande över forskningens inriktning och utnyttjande, varvid man samtidigt kunde undvika att missgynna nya företag, säger LO bl.a. Även i motionen av herr Gustafsson i Barkarby m.fl. är man kritisk mot forskningsstöd i denna form. En av näringslivet finansierad fond för teknisk utveckling och forskning bör i stället inrättas, menar motionärerna. De godtar propositionens förslag som ett provisorium men vill att det skall utformas som ett ökningsavdrag. Som bekant innehåller förslaget både ett basavdrag och ett ökningsavdrag. Kommunisterna anser, som vi hörde av herr Israelsson, att man i stället bör inrikta industriforskningen på statliga industrier. I borgerliga motioner är man som vanligt missbelåten åt andra hållet. Man vill ha mer än propositionen medger. Sålunda yrkar man på lägre gräns än de 2 miljoner som föreslås i propositionen beträffande exportstödet, och man säger att såväl detta stöd som forskningsavdraget missgynnar de mindre företagen. Det hörde vi också herr Larsson i Umeå framhålla i sitt anförande. Både bevillningsutskottet och skatteutskottet har vid åtskilliga tillfällen hävdat att i och för sig angelägna ändamål egentligen bör stödjas genom direkta bidrag i stället för genom lättnader vid beskattningen. Jag har många gånger pläderat här i kammaren och även i den gamla riksdagen just för detsamma. Motiveringen för denna principiella ståndpunkt sammanfaller med det uttalande som jag nyss citerade av Landsorganisationen. Vidare är det så att stödåtgärder i form av skattelättnader jämfört med bidragssystem får ojämna verkningar och i vissa fall inte alls kan utnyttjas. Man behöver alltså inte vara förvånad över att skatteutskottet har viss förståelse för den kritik som har framförts mot propositionens förslag i detta avseende. Man kunde tro att utskottet skulle ha yrkat avslag på propositionen och ansett att det borde vara bidrag i stället. Men trots denna principiella inställning instämmer utskottet i departementschefens uppfattning att det i det aktuella fallet och att det med hänvisning till den motivering som jag inledde mitt anförande med finns skäl att göra undantag från principen hellre bidrag än skatteavdrag. Att man väljer skatteavdrag är också motiverat av att här finns den administrativa apparaten färdig — det är lätt att sätta i gång ögonblickligen, medan man finge vidta andra åtgärder om man valde bidrag. Propositionens förslag innebär nämligen ett fullföljande av åtgärder som i propositionen angående vissa konjunkturstimulerande åtgärder m.m. antogs av riksdagen 1972 i syfte att mer långsiktigt stödja den svenska industrins utvecklingsförmåga och förnyelse. Det är angeläget med en generell stimulans till ökade forskningsinsatser, som jag inledningsvis framhöll. Därför tillstyrker skatteutskottet i princip propositionen. Utskottet anser att riksdagen inte nu bör ta ställning till yrkandena om en forskningsfond och om inriktningen av insatserna på statliga industrier samt om forskningsstöd till de mindre företagen. Med anledning av vad som anförts i motionerna beträffande de två sistnämnda yrkandena framhåller utskottet att Kungl. Maj:t givetvis liksom hittills bör följa utvecklingen på detta område. Utskottet utgår ifrån att verkningarna av den nya stödformen kommer att uppmärksammas särskilt, så att otillfredsställande effekter i möjligaste mån kan undvikas, och att Kungl. Maj:t efter erfarenhet av det nya systemet förelägger riksdagen de förslag som förhållandena kan föranleda. Häromdagen beslöt riksdagen inrätta statens utvecklingsfond, som kommer att bli av betydelse inte minst för de mindre och medelstora företagen och bli ett komplement till det samhällsstöd på detta område som för närvarande utgår via styrelsen för teknisk utveckling och Sveriges Nr 104 investeringsbank. Stimulansavdraget tar sikte på den del av forsknings Tisdagen den och utvecklingskostnaderna som är nödvändigt för att svensk industri 29 maj 1973 skall bibehålla sin internationella konkurrensförmåga. På jordbrukets och —L = — — skogsbrukets område bedrivs verksamhet av detta slag huvudsakligen i Särskilt forskningsindustriledet och omfattas då av avdragsrätten. Drag 2 & be Se Vidare förekommer en inte obetydlig kollektiv forskning inom statliga prog för ö in högskolor och institutioner. Mot den bakgrunden har departementschefen inte ansett sig kunna biträda krav på en utvidgning av tillämpningsområdet att omfatta jämväl jordfastighet. Utskottet har samma mening som departementschefen. Utan att redogöra för vad exportstödet innebär — jag förmodar att man gjort det tidigare — vill jag säga några ord om reservanternas yrkande om 1 miljon kronor i stället för 2 miljoner och att forskningsstödet skall kunna utnyttjas av de mindre företagen. Anledningen till propositionen är att exportstöd är ett alltmer utnyttjat konkurrensmedel i handeln mellan Östeuropa och många u-länder. Det är klart att Sverige i denna konkurrens får svårt att hävda sig. I en rad länder har man nämligen vidtagit olika slag av åtgärder, som gör det möjligt för företag och banker i dessa länder att ställa exportkrediter på villkor som är förmånligare än vad som är normalt i respektive länder. Det är mot den bakgrunden man får se propositionen om svenskt exportstöd. Vad motionärer och även industriintressenter anmärkt på är föreskriften att stöd endast skall utgå på affärer med ett kreditbelopp på minst 2 miljoner kronor. Därmed säger man — det har man understrukit tidigare — missgynnar man direkt de mindre exportföretagen. Herr talman! Får jag tillåta mig att säga att detta med exportkreditstöd, dvs. statliga subventioner vid utrikeshandel, är någonting fullkomligt främmande för vårt land. Det bör motverkas i möjligaste mån. Det understryker vi också i utskottets betänkande. Enligt utskottet är det angeläget att när det nu tillgripes det begränsas till fall, där det från samhällsekonomisk och arbetsmarknadspolitisk synpunkt är angeläget att den svenska industrin inte blir diskriminerad från kreditsynpunkt. Men för min del hoppas jag att när tidsutgången passerats man då skall finna andra möjligheter att lösa dessa problem, att det kanske kan bli en internationell lösning där man inte tillgriper detta, som är en viss sorts införande av tullar eller diskrimineringar av de olika ländernas handel. Men någon uppmjukning av propositionens förslag är utskottet inte berett att medverka till i detta läge, och för att tillgodose ändamålet med stödet är det nödvändigt att exporten har en viss storlek. Det är naturligtvis inte uteslutet, som också säges i propositionen, att små och medelstora företag kan slå sig samman och komma över gränsen om 2 miljoner i en kreditaffär och därmed komma i åtnjutande av avdraget. Men inom utskottet är vi väl medvetna om att det i praktiken kan uppstå fall, då stöd kanske borde ha utgått. Det vet man ännu ingenting om, men utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t med uppmärksamhet följer de praktiska konsekvenserna av de nya stödformerna och lägger fram förslag som med hänsyn till erfarenheterna kan anses motiverade.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

Herr talman! Herr Brandt säger att man i möjligaste mån skall söka motverka exportkreditstödet. Jag tror att vi är ense på den punkten, men det förutsättes naturligtvis att detta gäller inte bara Sverige utan även sådana länder som vår industri måste konkurrera med. Jag tror att alla skulle hälsa med tillfredsställelse om sådana internationella uppgörelser skulle kunna träffas som hindrar kapplöpningen med subventioner. Däremot förvånar herr Brandt mig litet när han säger att begränsningar skulle ske genom att man håller på 2 miljoner kronor. Utan tvivel utestänger man en hel del företag. Detta att slå sig tillsammans om en exportaffär kan naturligtvis hända, men i regel är det väl en omöjlig sak. Jag skulle tro att det även blir svårt att kliva över tröskeln 1 miljon. Jag tror det vore lyckligt att vi gick litet försiktigare fram och se hur det utvecklas. Sätter man en gräns på 2 miljoner, har man plockat ut ett par stora företag här i landet, och det var väl inte meningen att enbart de skulle gynnas. Herr Brandt har också nämnt bevillningsutskottets princip att man inte skall ge skattelättnader, utan bidrag. Ja, herr Brandt, det är nog riktigt att utskottsmajoriteten både i bevillningsutskottet och skatteutskottet hållit på den principen, men i olika ärenden har vi från oppositionspartierna hävdat att man också borde kunna använda skatten som stimulans, och det vill vi ha noterat. Sedan är att lägga märke till att i det läget har finansministern tydligen haft en annan uppfattning än herr Brandt.

Herr talman! Som framgått tidigare är vi några socialdemokratiska motionärer som är kritiska till propositionen 126 och den metod som föreslås för att stödja teknisk forskning och utvecklingsarbete genom skatteavdrag. Vi menar, liksom bl.a. LO och TCO, att forskning och utvecklingsarbete bör stödjas på ett sådant sätt att det medger ett samhälleligt inflytande över forskningens inriktning och utnyttjande och därvid ökar möjligheten att sätta in stödet till tekniskt forskningsoch utvecklingsarbete i ett forskningspolitiskt sammanhang. Om man lägger vikten för mycket på skatteavdrag, kan man knappast tala om forskningspolitik. I vår motion framhåller vi att man i stället måste använda andra medel än skatteavdrag om man vill driva forskningspolitik, dvs. ha inflytande över inriktning och utnyttjande. Det bättre stöd till forskning och utvecklingsarbete som vi motionärer också önskar, menar vi bör ske dels genom ökade satsningar på styrelsen för teknisk utveckling och Sveriges investeringsbank, dels genom en fond för teknisk utveckling hos STU, som tillförs medel genom avgifter från företagen. Jag skall av tidsskäl inte närmare utveckla motiven. Vi har kortfattat gjort det i motionen. Jag kan vidare hänvisa till den väl kända rapport från SAP—-LO:s näringspolitiska arbetsgrupp som godkändes av den socialdemokratiska partikongressen i oktober 1972. När vi i motionen ändå nu delvis accepterar propositionens åtgärder, är det uttryckligen under den förutsättningen att det hela blir ett korttidsprovisorium. Därest så inte skulle bli fallet finns det skäl att återkomma i frågan. Jag noterar därför med tillfredsställelse vad utskottet skriver på s. 8 i första stycket, som de borgerliga naturligtvis vill utesluta, nämligen att angelägna ändamål bör stödjas med bidrag i stället för med skattelättnader av det skälet att samhället då får större inflytande över utvecklingen. Att utskottet sedan ändå inte ansett sig kunna tillstyrka våra motionsyrkanden, inte ens yrkandet om att forskningsavdragen måtte utgå endast som ökningsavdrag, beklagar jag. Det ger måhända anledning att återkomma i annat sammanhang. Med den skrivning utskottet har på s. 8 i första stycket hoppas jag det kommer en tidpunkt när utskottets övertygelse om angelägenheten av generella stimulanser inte är lika fast rotad som den nu av allt att döma är. Jag hoppas den tidpunkten kommer relativt snart, och jag hoppas att man då lämnar litet av den fasta tron på att de generella stimulanserna är riktiga och går på andra åtgärder, som vi har föreslagit. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket. Jag vill bara tillägga några ord och kan instämma i mycket av vad herr Gustafsson i Barkarby sade. Jag anser det utomordentligt viktigt att det här området tillgodoses, men vi har av ideologiska skäl en helt annan syn på hur det skall gå till. Redan med den ordning vi har anser vi att om man skall gå in så skall det vara med ett bidragssystem så att också mindre företag kan få del av det och så att man inte koncentrerar sig på ett fåtal stora företag. Vi anser också att det skall bedrivas en forskningspolitik här i landet med långsiktiga mål — en forskningspolitik som verkligen kan skapa nya sysselsättningar. Inte bara 100 000 nya jobb utan flera hundra tusen nya jobb kommer att bli nödvändiga. Vi måste också bedriva en sådan politik att inte företagandet i Sverige så småningom kommer att i större utsträckning tas över av multinationella företag. Får vi en sådan situation är det ganska troligt att forskningen inte kommer att ske i Sverige. Det sägs t.ex. i propositionen att den helt övervägande delen av forskningen nu sker inom Sverige. Det sägs att man köper för en viss summa utifrån och att man säljer för ungefär lika mycket på detta område. Men skulle multinationella företag ta över mycket större andel av svensk industri, skulle forskningen säkerligen inte komma att ske här utan t.ex. i Amerika, och det är en utveckling som vi inte anser vara riktig. Jag tror också att regeringens ställningstagande vid framläggandet av propositionen på ett sätt är en fråga om det klimat ”som regeringen har att leva uti”, för att använda finansministerns terminologi. Det kanske hänger samman med att regeringen i nuvarande läge inför vissa företagskretsar vill framstå som företagsvänlig. Jag vill instämma i vad som nyss sades, att detta inte bör bli långvarigt utan ganska snart bör tas upp till ny prövning. Det sägs också i utskottets skrivning att man noga skall följa vad som händer på detta område och att man skall ändra på det hela om det uppstår negativa effekter. Jag förutsätter att så kommer att ske.
Herr talman! Till det allra sista inlägget vill jag bara säga att om ett svenskt företag engagerar sig i ett gemensamt forskningsprojekt med andra nationer utomlands, så betyder det inte fritt fram för de speciella avdragen, utan då prövas fallet av Kungl. Maj:t. Jag har emellertid, sedan jag suttit och lyssnat på debatten, ett behov av att säga några ord, eftersom jag har signerat den här propositionen. En och annan av kammarens ledamöter har väl i likhet med mig läst en bok som kom någon gång i början av 1950-talet och är skriven av en tjeckisk författare. Den har den talande titeln Vi ville sjunga med änglarna men vi tvingades tjuta med ulvarna. Det är något av detta som är motivet för den speciella exportsubvention som här föreslås. I och för sig är frågan inte så alldeles ny. De äldre av kammarens ledamöter minns säkerligen att den har diskuterats många gånger tidigare i det gamla riksdagshuset. Då gällde det närmast krav på att man skulle via direkta subventioner ge den svenska varvsindustrin en bättre konkurrenskraft. Det gällde då i första hand kontra de japanska varvsproducenterna. Regeringen vägrade detta. Vi gick så långt att vi ställde statlig garanti för de lån som de svenska varven tog upp på utlandsmarknaden. Det är möjligt att detta på sina håll innebar en något billigare upplåning, men några direkta subventioner har vi aldrig haft, de har avvisats. Å andra sidan tog vi upp en diskussion inom OECD, och debattarbetet i OECD:s organisationer pågick i tio år med Sverige som en av de drivande krafterna. Så småningom lyckades vi komma fram till en överenskommelse som gjorde diskussionen om att subventionera varven överflödig. Att vi lyckas med det var väl i allt väsentligt beroende på att vi så småningom fick en konjunkturbild för varven som gjorde att det inte längre var samma hårda strid på kniven med billiga krediter för att få beställningarna. I övrigt är ju detta en fråga, som i större sammanhang har varit föremål för internationella diskussioner, i huvudsak i OECD i Paris. Man har emellertid — i varje fall har jag fått det intrycket — resignerat på den sista tiden när det gäller att komma fram till något slags internationell överenskommelse över hela linjen, som skulle innebära att man låter bli att konkurrera med billiga krediter. Det är i denna situation som vi har intagit den ståndpunkten att vi, för att inte bli alldeles överseglade, är tvingade att ge oss in i detta och, dramatiskt uttryckt, tjuta med ulvarna. Vi har emellertid omgärdat våra förslag med stor restriktivitet. Avsikten är att exportkreditsubventioneringen via en billigare ränta skall aktualiseras endast i undantagsfall. Ett uttryck för detta är bl.a. att till skillnad från det finska systemet — även om vårt system har vissa likheter med det som finnarna tillämpar — företagen inte har någon generell rätt att få en subventionerad ränta i sin exportkreditgivning. I stället skall varje sådant ärende prövas av en ganska stor församling; det är inte mindre än fem av departementen involverade i den prövning som skall ske i det enskilda kreditåtagandet med subventionerad ränta. Bara detta är ett uttryck för att det är fråga om undantagsfall. Här öppnas inga dörrar för någon generell exportkreditsubvention. Från dessa utgångspunkter har ju också gränsen satts vid 2 miljoner kronor. Man kan inte begära att denna prövning, som skall ske i det individuella fallet, skall omfatta relativt små och blygsamma kreditåtaganden. Dessutom är det i praktiken på det sättet att det i regel blir stora objekt som kommer att aktualiseras. Nu kan naturligtvis även små och medelstora företag förena sig till en organiserad kollektiv beställning och härigenom komma upp på en sådan nivå att projektet kan prövas inom ramen för minimigränsen 2 miljoner kronor. För närvarande pågår det en diskussion om en stor affär mellan Sverige och ett statshandelsland. Affären rör sig om åtskilliga hundratal miljoner kronor. Den kan inte klaras av ett företag utan åtta å tio företag i Sverige är inkopplade. Det är dock ett enda av företagen som för förhandlingen och gör upp affären. Går det för det stora bör det rimligtvis också vara möjligt för de små. Det är från den utgångspunkten som vi har satt gränsen vid 2 miljoner kronor. Jag kan väl också beklaga att situationen är som den är, och det är inte med någon entusiasm som regeringen har samlat sig till detta förslag om en subventionerad exportkredit. Man tillämpar många olika modeller på detta område. I England låter man subventioneringen ske över den engelska riksbanken. I Frankrike låter man subventioneringen ske direkt över budgeten och i USA utövas den via Export-Import Bank. I sista hand betalas medlen via budgeten. Västtyskland har samma ordning, och även italienarna subventionerar via budgeten. Det är ett ganska vanligt system. Vi har valt en annan väg helt enkelt för att få möjligheten att pröva individuellt i varje särskilt fall. Det är ett uttryck för den försiktighet med vilken vi lanserar denna metod. Vi är emellertid tvingade att göra detta för att helt enkelt inte bli ställda utanför konkurrensen, som har en utomordentlig betydelse ur sysselsättningssynpunkt, framför allt därför att det är fråga om potentiella marknader som vi i framtidsperspektivet helt enkelt inte vill riskera att bli ställda utanför. När det gäller det andra avsnittet i propositionen, dvs. de här specifika avdragen för att stimulera forskning och utvecklingsarbete i företagen, är det klart att man kan säga sig, att det här är en princip som man ogillar — och det har flera talare sagt. Man skulle i stället ha velat ha det direkta bidraget för att därmed få möjligheten, som det heter, till den styrda forskningen. Jag har all respekt för detta. Jag vet precis hur man resonerar på den punkten. Men det behöver ju inte vara det ena eller det andra, det kan vara både-och, och det är vad som för närvarande tillämpas. Om man ser på verksamheten som den ter sig ute i vårt praktiska industriella liv, så finner man utomordentligt stora och välbyggda forskningsavdelningar på de olika industrierna, forskningsavdelningar anpassade till den speciella inriktning som den industri har där de är verksamma.

Eftersom situationen är som den är och man vill ge en stimulans just i dagsläget, går det inte att säga: Av principiella skäl avvisar vi den här tanken, för vi tycker bättre om de centrala bidragen. Den superförsamling har jag litet svårt att tänka mig som med en gång skulle vara beredd att centralt ersätta all den forskningsoch utvecklingsaktivitet som för närvarande pågår inom svensk industri, och göra det lika bra. Det är möjligt att man så småningom kan komma dithän, men man är nog tvingad att ta det steg för steg och successivt. Om därför situationen, såsom regeringen har bedömt den, har varit den att här behövs det en stimulans i dagsläget, då har vi handlat utifrån den utgångspunkten. Det är förklaringen till propositionens utformning, men det innebär naturligtvis inte att man skall nonchalera eller se bort ifrån det önskvärda i framtidsperspektivet i att få, kalla det gärna ett samhällsgrepp över forskningsinriktningen. Herr Israelsson anförde ju en del siffror beträffande vad staten för närvarande gör för forskningen. Det är i långa stycken styrd forskning. Genom vårt stora antal forskningsråd prövas de här anslagen med styrd effekt. För en vecka sedan voterade riksdagen igenom 30 miljoner, som är avsatta såsom en vinst från Investeringsbanken, för forskningsoch utvecklingsarbete — kanske närmast utvecklingsarbete — som också blir av styrd karaktär. Vi behöver båda delarna, men i dagsläget har det varit riktigt, som regeringen har bedömt det, att propositionen har fått den utformning som den har fått.